Herr talman! Jan Fransson talade om enskild äganderätt och marknadsekonomi. Det är alldeles rätt att vi moderater är för marknadsekonomi och den enskilda äganderätten. Vi har sett många exempel på att när den enskilda äganderätten urholkas, sker det förändringar på miljöområdet som är starkt negativa. Faktum är att motsatsen till äganderätt och marknadsekonomi faktiskt är socialism. Inom socialismen är ägandrätten överförd till staten. De exempel vi har från sådana system fordrar egentligen inte någon debatt, eftersom de själva har givit facit. Vi erkänner att marknadsekonomin inte kan ta alla miljöhänsyn, utan att marknadsekonomin behöver korrigeras på vissa punkter. Vi föreslog då ekonomiska styrmedel för att åstadkomma detta. Socialdemokraterna var i början starkt emot detta, och argumentet var nu som då att man inte skulle få köpa sig fri. Det är samma argument de använder om det nya instrumentet utsläppsrätter. Det verkar som om Jan Fransson inte har satt sig in i systemet. Det utgår från att nivån sätts med hänsyn till vad naturen tål. Det är faktiskt utgångspunkten. Det görs en preciserad bedömning av vad naturen tål i fråga om utsläpp. Därefter fördelas rätten till utsläppen, som alltså naturen tål, på olika aktörer vilka själva får bestämma hur utsläppen skall ske. Detta är tvärtom ett utomordentligt effektivt system för att åstadkomma den utsläppsminskning som vi vill ha. Sedan talde Jan Fransson litet om att vi betraktade miljöpropositionen som skåpmat. Ja, i den mån regeringen i stort sett enbart upprepar beslut som fattades 1988 anser vi faktiskt att det är klokt att kalla det för skåpmat. Riksdagen fattade t.ex. ett beslut på bl.a. moderat initiativ om att minska svavelutsläppen med 80 %. Det upprepas nu i miljöpropositionen som om det vore ett förslag som kommer från regeringen när det i själva verket är ett tre år gammalt riksdagsbeslut. På många andra punkter är det fråga om beslut som fattades 1988 och som nu genomförs tre år senare. Att åstadkomma den typen av dokument anser jag inte vittnar om något särskilt stort engagemang på miljöområdet.

Herr talman! De blommor som ställdes här framme är vackra. Jag trodde först att de var konstgjorda, men det var de inte. Med tanke på att det är så stora och vackra vid den här tiden på året är de säkert bekämpade och gödda, och dessutom har de säkert gått åt en hel del energi för att få fram dem hit till oss. Men det är vackra i alla fall, och jag vill tacka miljöpartiet för dem. Jan Fransson sade i sitt anförande att han kände starkt för, eller någonting liknande, den parallell som vi i vänsterpartiet gör mellan den kampför social välfärd som arbetarrörelsen har drivit och miljökampen. Det är nu bara det att jag inte sade att det fanns en sådan parallell, jag sade att den borde finnas. Men tyvärr har man inte, Jan Fransson, på samma konsekventa sätt som arbetarrörelsen gjorde i sin början drivit miljökampen. Man har inte mobiliserat människorna till stöd för detta arbete på det sätt som man borde ha gjort. Tvärtom har vandrandet på den tredje väg som Jan Fransson var så nöjd med byggt på att vinsterna från näringslivet skulle vara så höga att de räckte både till vinster och utbyggnaden av den sociala välfärden. Vad som hänt i dag är att vi kommit till vägs ände. Situationen har förändrats av en lång rad skäl, bl.a. miljöskäl. Det gör att vi nu vet att tillväxten i framtiden inte kan se ut på det sätt den tidigare gjort. Den måste räcka för att garantera social trygghet, men den måste vara sådan att den inte förstör miljön. Den internationella utvecklingen är också en annan. Dessutom har vi det faktum att socialdemokratin alltid har gjort halt inför makten inom det privata näringslivet. Det är därför som man aldrig har gett de fackliga företrädarna, och inte bara dem, utan också de anställda, makten att bestämma mer över sitt arbete. Det är precis här vi står och stampar i dag. Vi rår inte på miljöproblemen om vi inte skapar ett samhälle som ger människor makt att påverka sitt liv och sitt arbete. Vi kan vara aktiva som konsumenter, och det finns en oerhört stor vilja hos människor i dag att vara det. Men som lagstiftningen och maktfördelningen ser ut i dag kan vi inte ha makt och inflytande över vårt arbete. Människorna måste få det inflytandet. Jag måste därför upprepa min fråga från mitt första anförande. Varför kan socialdemokraterna inte ställa sig bakom det som vi har krävt i vår motion, nämligen att människor i sitt dagliga arbetsliv skall ha större makt och inflytande över de faktorer som där påverkar miljön? Jag tror att detta är av avgörande betydelse för våra möjligheter att agera i framtiden. För det andra, även om det inte hör hit: Hur kan man tala om allt det fina som har gjorts och att vi är på rätt väg när fakta pekar i en annan riktning? Utvecklingen har inte vänt, vi har inte brutit den negativa miljöutvecklingen. Hur kan man i ett sådant läge vara för att Öresundsbron byggs, när man vet att det är precis den typ av handling som kommer att fortsätta att öka det som är vårt allvarligaste miljöproblem? Det går inte ihop. Om man däremot hade sagt nej till Öresundsbron hade det gett människor hopp inför framtiden. Det hade varit ett oerhört viktigt avgörande. Men det finns ännu en chans att ändra sig.

Herr talman! Om det vore så väl att regeringen och socialdemokraterna med stark hand styrde marknadskrafterna, skulle vi kanske kunna tillhöra samma parti, Jan Fransson och jag. Men det är inte riktigt så. Vi ställer oss frågan: Vem är det egentligen som styr? Är det verkligen så att det är marknadskrafterna som blir styrda? Är det inte fortfarande i väldigt hög grad de som styr? Det är av det skälet som vi inte, efter vad jag kan se, inom överskådlig tid kan komma att tillhöra samma parti. Menar Jan Fransson t.ex. att Öresundsbron är någonting som har drivits fram av socialdemokraterna? Är det er ärliga och djupt kända vilja att detta är ett framtidsprojekt för att värna miljön? Jag trodde annars att ni hade drivits dithän av marknadskrafterna och inte förmått att värja er mot dem. Detta är en ny vinkling av saken, som jag i och för sig inte tycker gör det hela ett enda dyft bättre. I fråga om Europasamarbetet delar jag verkligen uppfattningen att vi skall ha ett utvecklat samarbete med det som Jan Fransson kallar progressiva krafter och som jag utgår från innebär både partier, fackliga rörelser och miljöorganisationer. Jag förstår dock inte på vilket sätt ni varit förhindrade från ett sådant samarbete tidigare. Varför har ni inte tidigare med kraft drivit på den utvecklingen, t.ex. genom att förbättra möjligheterna till koncernfackligt samarbete över nationsgränserna? Det har gått väldigt trögt. Men nu, i skenet av EG anpassningen, är det plötsligt väldigt angeläget. Det är beklagligt, för vi behöver det här samarbetet. Men jag kan inte för en sekund anse att EG-medlemskapet är nödvändigt för att åstadkomma ett utökat europeiskt samarbete. Samordningen mellan yrkesinspektionen och andra tillsynsmyndigheter är väl bra. Den saken har vi också tagit upp i vår motion. Det är emellertid inte detta vi nu diskuterar utan det är de utökade befogenheterna, som är någonting annat än samhällets tillsyn. Dessa båda saker bör inte blandas ihop. På den punkten anser jag fortfarande att jag inte har fått något tillfredsställande svar.

Herr talman! Moderaterna och folkpartiet försöker skapa en politik för högre tillväxt, och den lär nog behövas. I socialdemokraternas politiska redovisning i september står det: Skall miljöförstöringen kunna hejdas krävs det att vi avsätter en stor del av den ekonomiska tillväxten under 90-talet för en förbättrad miljö. Det är säkert riktigt, men socialdemokraternas politik har faktiskt lett till en försvagad ekonomisk aktivitet. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige är i jämförelse med omvärldens utveckling alarmerande svag. Tillväxten har minskat under de senaste åren, och prognoserna är oroväckande. Det här är ingen svartmålning av Sverige. Det är sanningen, den direkta effekten av socialdemokratisk politik. Därför kan man säga att socialdemokraterna försvårar miljöarbetet. Det är självklart att utrymmet för miljöinvesteringar minskar när tillväxten minskar. När socialdemokraterna därför säger att de vill avsätta en stor del av tillväxten för miljöinsatser och det inte finns någon tillväxt, är det klart att läget är allvarligt. Birgitta Dahl sade att vi svenskar har en stark känsla för naturen. Det håller jag med om, det har vi. Men jag skulle tro att känslan för naturen är mycket starkt kopplad till vårt äganderättsbegrepp. Jag hänvisar till citatet av Vilhelm Moberg och den oerhört starka koppling som det i Sverige finns mellan äganderätt och känsla för naturen. Jag ser ingreppet mot äganderätten som utomordentligt allvarligt just med tanke på skyddet av naturen. Jag tror att det blir en effekt helt motsatt den avsedda. Till slut skulle jag vilja säga att Sverige inte längre är ett föredöme på klimatvårdsområdet. När riksdagen 1988 fattade beslutet om ett koldioxidtak väckte det internationellt intresse. Det var inte för inte som Carlo Ripa de Meana sade att det vore högst olyckligt om Sverige rev upp sitt koldioxidbeslut. Om Sverige som är ett rikt land inte klarar miljömålet, förlorar vi en verklig förebild, sade han. Att vara stark i internationella förhandlingar förutsätter faktiskt att man har en egen stark position och den positionen lämnar vi sannolikt i morgon. Detta är, enligt min mening, utomordentligt illa inför de möten som kommer att äga rum de närmaste dagarna.

Herr talman! Miljöministern inledde med att anspela på en olustig ton i debatten. Jag tror att detta litet grand är uttryck för den trötthet som vi känner vid den här tiden under ett hårt belastat riksdagsår. Som jag framhöll är propositionsanhopningen under årets vårriksdag väl närmast unik. Jag erinrar mig att jag en gång i tiden inledde min bana i riksdagen i april 1967 med att litet uppkäftigt fråga Tage Erlander om han avsåg att genom en bättre planering av regeringens arbete undvika den propositionsanhopning som riksdagen då drabbades av. Nu konstaterar jag att det faktiskt inte har blivit bättre. Frågan när den svenska nationalrapporten presenteras besvarade Birgitta Dahl genom att säga att den kommer i morgon. Detta bekräftar ju vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att riksdagens miljödebatt kommer litet grand på mellanhand. Rapporten hade naturligtvis också varit ett värdefullt dokument som utgångspunkt för dagens debatt. Sedan vill jag tacka för en utomordentligt bra lägesrapport om Sveriges arbete inte minst när det gäller de internationella klimatfrågorna och det övriga konventionsarbetet inför Rio-konferensen 1992. Det här bekräftar att den klimatstrategi som ingår i energiöverenskommelsen mellan socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och centerpartiet är väl underbyggd. Beträffande påståendet att vi inte klarar koldioxidmålet, vilket moderaterna ofta återkommer till, kan man säga att vi klarar koldioxidmålet om vi väljer det basår som moderaterna har valt. Men det är inte lika säkert att det går bra, om vi väljer basåret 1988 i stället för 1987. Detta visar vilka små marginaler som det handlar om. De siffror som man använder när det gäller koldioxidutsläpp är behäftade med stor osäkerhet. Oftast är de inte temperaturkorrigerade, och därför blir de också osäkra. Väljer vi 1987 som basår tror jag att vi har goda möjligheter att hålla oss under den nivån fram till sekelskiftet. Den nationella ambitionen måste vara just den. Birgitta Dahl talade om initiativet av s-gruppen i utskottet att plussa på 60 milj.kr. Det var motiveringen som var ett s-initiativ, medan anslagsbeslutet faktiskt var ett bifall till bl.a. När det gäller oron för m--fp-överenskommelsen vill jag framhålla att den inte avser miljöfrågorna. Plattformen kommer att skapa en ekonomisk tillväxt som ger utrymme för en mer offensiv miljöpolitik.

Herr talman! Ett ökat ansvar för alla näringsidkare, också för skogsnäringen, handlar det om, och då med utgångspunkt i de grundläggande principer som fastslogs 1987. Därmed uppfattar jag att regeringen kommer att följa det uttalande som vi är beredda att göra här i dag. Det innebär att regeringen åtminstone inte ännu har övergett den nu några år gamla överenskommelsen på den punkten. Sedan något om detta med det ifrågasatta förtroendet för politiker i allmänhet och för regeringen i synnerhet. Jag vill i det sammanhanget gärna fråga Birgitta Dahl om förtroendet för politiker och för regeringen när det gäller miljöpolitiken gagnas av ställningstagandet beträffande Öresundsbron eller av ställningstagandet beträffande kommunikationsleder av typen kringfartsleder runt Stockholm. Jag för min del, och den uppfattningen stöds av centerpartiet, menar att dessa investeringar inte står i överensstämmelse med vare sig vårt kretsloppsresonemang eller en god hushållande samhällsstruktur eller en livsstil som syftar till överlevnad -- principer som ni i och för sig har avfärdat men som ni ändå har sagt att ni ställer er bakom. De internationella frågorna kan ses i samma belysning. Det handlar alltså om trovärdighet eller inte. Birgitta Dahl sade här i sitt anförande att det är rimligt att vi gör en resursöverföring till de fattiga. Ja, det är sant. Det instämmer vi således i. Men är det mot den bakgrunden rimligt att vi använder u-landspengar för att göra miljösatsningar i Östeuropa? Pengarna var ju tänkta för tredje världen. Vi har kommit med förslag om en global miljöfond -- den saken skall visserligen debatteras i samband med att utrikesutskottets betänkande tas upp -- och mot den bakgrunden anför majoriteten i sin skrivning som grund för sitt avslagsyrkande att den miljarden inte finns. Men hur i all sin dar kan man veta att det är precis den miljarden som inte finns i den svenska statsbudgeten? Jag är medveten om att det är många miljarder som inte finns där? Men hur kan det alltså vara precis nämnda miljard som inte finns där. Hur mycket trovärdighet kan man då tillmäta ett uttalande om att det behövs en resursöverföring till de fattiga?

Herr talman! Birgitta Dahl tog i sitt anförande upp frågan om miljöeffekterna vid omställningar av de areella näringarna. Jag tycker att det är en intressant fråga, särskilt som jag själv inte var med i arbetet på det livsmedelspolitiska beslutet förra året. Jag brukar beskriva situationen så, att vi därmed inte längre betalar för öppna landskap så att säga på livsmedelspriset, utan nu måste vi lära oss att betala för det på annat sätt. Då inställer sig frågan: Vem betalar för öppna landskap, för det kulturlandskap som vi vill bevara och för de naturmiljöer som vi vill bevara och som tidigare har skötts av lantbruket, varvid livsmedelspriserna har belastats? Vi kommer till frågor av typen: Vilka är de viktigaste produkterna av jordbruket och skogsbruket i tätortsnära områden eller kanske rekreationsmiljöerna är, viktigare än livsmedel och virke? Då måste vi göra klart för oss när vi ställer krav på de avreglerade areella näringarna vem som skall betala för de öppna landskap, de rekreationsmiljöer som vi anser vara så angelägna. Alldeles självklart skall det som kallas pollutor based principle tillämpas även för areella näringar. Detta sker i stor utsträckning och betalas av konsumenterna. I slutändan är det alltid konsumenterna som betalar i en marknadsekonomi. Det kanske är dags att börja fundera på om inte pollutor based principle i själva verket skall heta producer based principle. Från folkpartiet liberalerna har vi anvisat metoden generell arealersättning som en metod att klara det öppna landskapet. Birgitta Dahl sade att hon var orolig över att det inte stod någonting om miljön i överenskommelsen mellan moderaterna och folkpartiet liberalerna. Jag skulle också vara orolig om vi inte hade vårt miljöprogram, där det står bl.a.: De principer som hittills styrt svensk miljöpolitik har inneburit att ekonomiska och tekniska förutsättningar ofta har fått väga tyngre än miljökraven. Förvaltarskapstanken går längre. Den strävar efter att sätta hänsynen till miljön framför andra intressen. På den grunden kan vi alltså med förtröstan se framåt när det gäller folkpartiet liberalernas miljöpolitik. När vi talar om koldioxidutsläppen är det en faktor som man ofta förbiser, nämligen att i de svenska skogarnas tillväxt sker ett upptag av koldioxid som är mycket omfattande. Det gör att vi därmed kortsiktigt inte har lika stora problem med dessa utsläpp som med en del andra växthusgaser.

Herr talman! Annika Åhnberg hävdar att vi moderater skulle ha en märklig uppfattning när det gäller bilismen. Vi har en positiv uppfattning om bilismen. Det har vi av det skälet att det är så oerhört många människor som är beroende av bilen i det svenska samhället. Avstånden är långa, och kollektivtrafiken är inte tillräckligt väl utbyggd. Det är också omöjligt i ett land som Sverige med dessa avstånd. Vi moderater är beredda att bidra till att förbättra denna utbyggnad i våra tätorter och vidta andra åtgärder som kan lösa de miljöproblem som finns i tätorterna. Det kan inte vara till nackdel att bygga kringfartsleder. Det kan inte vara någon nackdel ur miljösynpunkt att ha bra vägar och att få en trafik som flyter. Det allra värsta är köer och stopp. Vi som flyger för att komma till och från riksdagen upplever Arlandavägen som ett stort problem med köer i synnerhet på morgonen. Jag kan inte förstå den uppfattning som Annika Åhnberg har. Vi måste se till verkligheten. Sedan tycks inte Annika Åhnberg uppfatta vad som sker när det gäller teknikutveckling, både när det gäller motorer, när det gäller utveckling av nya bränslen och när det gäller bättre avgassystem. Vidare har vi frågan om det personliga ansvaret i företagen. Självfallet skall den enskilda anställdas personliga uppfattning väga tungt i många sammanhang. Jag är fullständigt övertygad om, Annika Åhnberg, att en god företagare lyssnar mycket noga också på sina anställda utan att vi på något sätt skall behöva lagstifta om det.

Herr talman! Det är mycket möjligt att just Marianne Samuelsson inte har arbetat så seriöst som hon skulle ha behövt göra. Jag kan möjligen instämma i det. Jag noterar att Marianne Samuelsson fortsätter den närmast oförskämda debatteknik det innebär att först här i kammaren komma med en massa överraskande förslag, bl.a. om återremiss. Chansen har funnits i utskottet. Under mer än en månads tid har vi ju arbetat mer eller mindre varenda vardag i utskottet med de här frågorna. Att då påstå att vi andra inte skulle ha gått seriöst till väga är och förblir en oförskämdhet. Samuelsson anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte hade rätt till ytterligare replik.